Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse Kommittéberättelse 2016 . I den lämnar regeringen en redogörelse för verksamheterna i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen under förra året. Det gäller såväl traditionella kommittéer med uppgift att utreda vissa frågor som andra organ, oavsett om de är fristående myndigheter eller inte. I år betraktas de alla tillhöra Regeringskansliet. Kommittéberättelsen innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, redogörelser för deras arbete under den tid berättelsen avser samt uppgifter om kostnader för kommittéarbetet och fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna. Kommittéberättelse 2016 Under 2015 tillsattes 74 kommittéer, vilket kan jämföras med 97 under 2014. Under 2015 avslutades 99 kommittéer. Motsvarande siffra för 2014 var 69 kommittéer. Av regeringens skrivelse framgår att de totala kostnaderna för kommittéerna år 2015 var drygt 500 miljoner kronor, vilket är detsamma som för år 2014. År 2014 var könsfördelningen helt jämn, förutom i gruppen för ordföranden. Inom den gruppen har andelen kvinnor ökat med 3 procent till 41 procent, vilket är positivt. Inom gruppen ledamöter har andelen kvinnor ökat med 1 procent till 46 procent. Inom gruppen sakkunniga är kvinnorna i majoritet, med en andel på 52 procent. I gruppen sekreterare och övriga är andelen kvinnor 61 procent och fördelningen densamma som föregående år. Regeringen lämnar inte någon redogörelse över ålderssammansättningen i kommittéerna. Däremot konstaterar regeringen att i den uppföljning av kommittéernas ålderssammansättning som har genomförts ända sedan 90-talet har andelen ledamöter under 30 år legat relativt konstant och uppgått till endast 1 procent. Det anförs också i skrivelsen att det bör övervägas vilka åtgärder som kan vidtas för att öka andelen unga ledamöter i kommittéerna. En ny kartläggning för att följa upp detta planeras i Regeringskansliet. Herr talman! Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2015/16 om märkning av propositioner, med hänvisning till att berört utskott framgår på riksdagens webbplats. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag, det vill säga att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och avslår motionsyrkandet.